Herr talman! Jag skall inte tala för någon av de reservationer som är anslutna till detta utskottsutlåtande. Jag har väckt en motion som går ut på att studielån enligt studiemedelsreglementet borde utbetalas månadsvis i stället för som nu sker i början av varje termin för studerande vid gymnasier, fackskolor, yrkesskolor m.fl. anstalter.

De har redogjort för ett antal konkreta fall där just utbetalandet av det stora lånebeloppet var det som satte i gång återfallet på den olyckliga vägen. Ungefär samtidigt som motionen väcktes gick genom pressen meddelandet om analoga händelser i en helt annan del av vårt land. Det angav uttryckligen att det var de erhållna studiemedlen som gav den grupp det här gällde erforderligt rörelsekapital för sin verksamhet inom narkotikalangningsbranschen. Jag tycker det är synd att utskottet ser så negativt på möjligheterna att göra någon ändring i nu gällande bestämmelser. Man skulle kunna göra utbetalningarna månadsvis för alla, även om jag förstår att det innebär ökade administrationsoch distributionskostnader och även om jag också förstår att det finns en hel del skäl till att få en redig hacka just vid studieterminens början. Alit det här gör att jag nu inte kommer med något yrkande. Med mitt inlägg har jag bara velat fästa de ärade kammarledamöternas — deras som är här och lyssnar — uppmärksamhet på problemet. Jag hoppas också att studiehjälpsnämndens ordförande, som sitter här mitt framför mig, skall ägna frågan intresse i framtiden och föreslå åtgärder mot de missförhållanden som nu råder, därest det skulle visa sig att de inte är bara tillfälliga företeelser. Herr talman! Jag har i den här frågan inget särskilt yrkande. Jag har bara velat peka på vissa förhållanden.

Herr talman! 1964 fattade riksdagen beslut om studiesocialt stöd. Det innebar en klar förbättring av studiestödet för de flesta, men som bekant finns det vissa kategorier, för vilka det inte blev någon förbättring. Emellertid skall vi väl inte stanna vid den situationen. 1964 års förslag var behäftat med en del brister. Något har tidigare rättats till av riksdagen, exempelvis färdvägens längd för erhållande av reseersättning. Några andra och ganska väsentliga förbättringar görs i det förslag som behandlas i dag i andra lagutskottets utlåtande nr 38. En sådan förbättring är sänkningen av åldersgränsen från 21 till 20 år för de elever vilka anses stå utom familjens ekonomi och därmed kan bedömas i fråga om inkomst och förmögenhet som helt fristående. Detta är bra. Det har även det goda med sig att nu rådande ordning inte längre skall gälla, nämligen den att när en studerande, som inte har fyllt 21 år, har påbörjat en studiekurs så har vederbörandes studiemedel beräknats efter det tidigare tillämpade reglementet. Nu blir åldersgränsen 20 år, och bedömningen skall inte längre ske med hänsyn till när studierna påbörjats. Studiemedlens lånedel vill jag något utförligare uppehålla mig vid med anledning av den motion som har väckts av några centerpartister. Studiemedlens lånedel beräknas efter basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring och innebär värdebeständighet. Emeilertid är studiebidraget tyvärr inte värdebeständigt. Sedan år 1964 har studiebidraget förlorat cirka 20 procent av sin köpkraft. Det är närmast förvånande, tycker jag, att när nu regeringen har låtit utreda vissa delfrågor inom det studiesociala området och kommit med förslag till riksdagen därom regeringen inte ansett det nödvändigt att överväga en form av värdebeständighet för studiebidragen. Centern har varje år motionsledes tagit upp en begäran om studiebidragens värdebeständighet. Vi har fått blankt avslag av majoritetspartiet varje år och får det också i år, trots att frågan nu kunde ha varit föremål för ett utredningsövervägande. Utskottet hänvisar till att en ändring i detta avseende bör ske genom ett särskilt beslut av Ang. de studiesociala förmånerna riksdagen. Jag förstår bevekelsegrunderna härför. Man menar att det kostar mycket pengar att rätta till vad inflationen här har förorsakat. Det vore kanske ändå inte ur vägen att man försökte att i varje fall knäcka principen för en värdebeständighet när det gäller studiebidraget. Jag kan på den här punkten kanske något jämka på förslaget i motionen och säga att även om det inte är möjligt att reglera värdebeständigheten efter 1964 års köpkraft skulle det väl ändå vara tänkbart att som utgångspunkt ta nuvarande prisläge. Med hänsyn till den behandling som frågan hittills har fått kommer jag inte att ställa något yrkande med anledning av motionen. Vi förbehåller oss möjligheten att komma igen med ett likartat förslag i fråga om värdebeständigheten. Likaså blir man något förvånad över att regeringen inte har ansett tiden inne för en justering av inackorderingstillägget i den nu framlagda propositionen. Detta tillägg har sedan år 1964 varit 100 kronor. Vi har motionsledes föreslagit att det skall höjas upp till 125 kronor. Vi har i det fallet funnit förståelse hos utskottet. Jag vill med tacksamhet notera utskottets uttalande att inackorderingstillägget endast utgör ett bidrag till den faktiska merkostnad som uppstår för en familj till följd av inackorderingen.

Vi i centern har också väckt en motion med förslag om att studiestödet för vuxna bör omfattas av studieregle mentets bestämmelser. Också den har behandlats välvilligt av utskottet, och genom att referera till studiehjälpsnämndens nu pågående utredning härom har man i utskottet ansett att frågan bör ligga gynnsamt till för en positiv lösning. Därmed har man ansett att man inte behövt vidtaga några andra åtgärder. I den förhoppningen kan jag instämma. Lika positivt har dock inte utskottet varit när det gällt att reformera beräkningen av förmögenhetsfaktorns inflytande på det inkomstprövade tillägget för studiemedel. Vid 1964 års reform förelåg förslag om olika belopp. Förslag förelåg dels om 20 000 kronor, dels om 40 000 kronor i s.k. fribelopp. I det särskilda utskottet föreslogs en kompromiss, och beloppet fastställdes till 30 000 kronor. Motionärerna vill i detta sammanhang att de båda studiesociala befattningarna skall ändras så att en tiondel i stället för en femtedel av förmögenheten som överstiger fribeloppen 30 000 kronor respektive sex basbelopp jämställes med inkomst. Det föreligger också en reservation, i vilken hävdas att innehavare av mindre rörelse eller fastighet i dessa har viss kapitaltillgång bunden. En sådan tillgång har ingen större betydelse för vederbörandes möjlighet att åstadkomma en bättre studiefinansiering. Ett dylikt bundet kapital kan många gånger inte ge något inkomstutslag. Vi har därför i vår motion hävdat att reglerna bör modifieras. I reservationen har också anmärkts att man sålunda anser det rimligt att en inkomstberäkning begränsas till en tiondel. Vi kan också anföra som skäl för en ändring härvidlag att motsvarande ordning gäller på andra områden, exempelvis beträffande det kommunala bostadstilllägget. Herr talman! Jag har endast velat anföra dessa synpunkter och jag yrkar bifall till här föreliggande reservation II.
Herr talman! Till utskottets utlåtande har fru Frenkel och jag fogat ett särskilt yttrande avseende studiestödet åt vuxna. I propositionen föreslås en höjning av åldersgränsen från 40 till 45 år när det gäller möjligheterna att få studiemedel. Det är naturligtvis tacknämligt att åldersgränsen höjs, men vi kan inte godta att en åldersgräns sättes, då vi anser att det är principiellt felaktigt att det finns en sådan. Den hindrar nämligen medelålders och äldre personer från att utbilda sig på samma villkor som yngre personer. Vi står i dag inför en ny högkonjunktur, men vi har fortfarande stor arbetslöshet. Situationen är krisartad inom vissa områden i vårt samhälle. Det råder sysselsättningskris inom vissa geografiska områden, t.ex. Norrland, Kopparbergs län, Gotland och Öland. Det råder kris inom vissa yrkesområden inom textilindustrin, och det är en kris på det åldersmässiga området för den äldre arbetskraften. Det föreligger alltså i dag i Sverige stora olikheter i fråga om människornas möjligheter att få arbete, och dessa olikheter måste på något sätt utjämnas. Vi har för ett par dagar sedan diskuterat lokaliseringspolitiken och dess uppgifter, och jag skall inte gå in på det ämnet här i dag. Men vad gör vi av grundläggande betydelse för att de äldre skall få behålla sitt arbete eller få nya sysselsättningar om de blir lediga? Trots högkonjunkturen och trots en kraftig stegring av antalet lediga platser har vi fortfarande 40 000 arbetslösa — till stor del äldre personer. Enligt en LO-utredning blev inte mindre än 350 000 av LO:s medlemmar omflyttade inom företagen under två år, och 50 000 av dem fick sämre betalt efter omflyttningen. Detta är viktiga problem som man måste göra något åt. Alla talar ju om den äldre arbetskraftens svårigheter att få arbete, men jag tycker att mycket litet görs i detta hänseende. Det är gi Ang. de studiesociala förmånerna vetvis svåra problem som vi står inför, men många av de deklarationer som lämnas synes vara närmast en läpparnas bekännelse. De äldre människorna gör säkert sina bästa insatser i företag som de känner och i arbeten som de är vana vid. Det är enligt min mening mycket viktigt att allt göres för att de inte skall bli friställda. Många talar för en särskild lagstiftning som förhindrar deras friställning, men jag tror inte att det är någon framkomlig väg. Andra vägar måste sökas och prövas. Det gäller ati göra de äldre och medelålders mer attraktiva på arbetsmarknaden. De skall kunna konkurrera med sina yngre arbetskamrater på jämställd nivå, och deras stora praktiska erfarenhet är då ett plus i detta avseende. Men de teoretiska kunskaperna är sämre. Avståndet från utbildningen är längre än för de yngre, och den gamla utbildningen hade inte heller samma standard som de senare utbildades. Detta gäller särskilt tjänstemän, exempelvis tekniker, då utvecklingen går mycket snabbt på det tekniska området och då man ständigt måste hålla sig å jour med utvecklingen. Det måste alltså utbildning till, och den måste syfta till att de medelålders och äldre får samma kunskapsnivå som deras yngre konkurrenter på arbetsmarknaden. Detta åstadkommer man inte genom att sätta godtyckligt valda åldersgränser, t.ex. 45 år — därigenom hindrar man ju en utbildning från att komma till stånd. Ur arbetsmarknadssynpunkt är det särskilt angeläget att de äldres kunskaper kompletteras och fördjupas, då det klart visat sig att väl utbildad arbetskraft har större möjligheter att behålla sina anställningar och få nya arbeten än personer med sämre utbildning. En kompletterande utbildning underlättar även omplaceringen inom företagen och förebygger friställning och arbetslöshet. En bättre utbildning ökar alltså den enskildes valmöjligheter på arbetsmark naden, Ur den enskildes synpunkt men också ur samhällets synpunkt är det önskvärt att erforderliga kunskaper kan inhämtas innan en eventuell friställning med följande arbetslöshet inträffar. Utbildningen blir då ett led i strävan att göra äldre arbetstagare bättre skickade på arbetsmarknaden och att minska bortfallet i produktionen på grund av arbetslöshet. I ett land där man vill ha en effektiv arbetsmarknadspolitik bör alltså åtgärder vidtas som syftar till att säkra sysselsättningen, och dessa åtgärder skall vidtas innan man blir arbetslös. En utbildning av äldre personer som är intresserade av studier och lämpade för studier måste därför uppmuntras och underlättas, inte minst ekonomiskt. Därigenom kan utbildningen komma härför lämpliga personer till godo, vilket inte alltid är fallet med den arbetsmarknadsutbildning som bedrives, då det ju är arbetslösheten och risken för arbetslöshet som är avgörande för om vederbörande får komma med i utbildningen eller inte. Vid friställningar inom företag blir det nu i första hand de äläre som får sluta, då de inte är så omställningsbara som yngre kamrater. De får sedan gå arbetslösa under långa tider, eftersom en geografisk omflyttning av dem är svår. Arbetslösheten konserveras därför på ett olyckligt sätt till de äldre.

Herr talman, det är därför enligt min mening principiellt olyckligt och felaktigt att enbart på grund av ålder vägra studiemedel åt personer som önskar genomgå utbildning. Vi som står bakom det särskilda yttrandet kan inte dela utskottets uppfattning att den övre ålidersgränsen skall sättas till 45 år, annat än om den åldersgränsen kan anses som ett provisorium. Nu finns en särskild kommitté för studiestöd för vuxna. Denna kommitté arbetar sedan fjolåret. Den har många frågor att gå igenom, och ett stort arbetsfält ligger framför den. Innan den utredningen blir klar kommer det säkert att gå kanske fem, tio år. Vi förutsätter att den kommittén kommer att pröva även åldersgränsen, men vi förutsätter också att kommittén snarast sätter i gång en försöksverksamhet som kan ge ledning för hur åtgärderna slutligen skall utformas för den äldre arbetskraften, alltså hur man skall kunna tillgodose den äldre arbetskraftens behov och berättigade krav på utbildning och ekonomiskt stöd även om vederbörande råkar vara över 45 år.

Herr talman! Under en jäktig majmånad 1964 hade riksdagen att ta ställning till två propositioner som innehöll förslag till en helt ny utformning och inriktning av samhällets stöd till den ungdom som fortsätter sina studier efter den obligatoriska skolan. Många ledamöter ansåg den gången att riksdagens prövning av förslagen kom att ske under alltför pressade arbetsförhållanden. Det kunde, menade man, leda till att det studiesociala stödets utformning blev fel avvägd. Visserligen var dessa majveckor för fem år sedan arbetstyngda, men vid behandlingen av proposition nr 16 i dag måste man ändå konstatera att den grund som då lades kom att bli synnerligen hållbar. Yiterst små förändringar har hittills varit nödvändiga. Vårt studiemedelssystem, som ju var det väsentligt nya i de två propositionerna, röner just nu dessutom en stor uppmärksamhet utanför vårt lands gränser. På mindre än en vecka besöktes vi för kort tid sedan av utbildningsministrarna från Australien och Canada bland annat i syfte att ta del av studiemedelssystemets uppbyggnad och verkningar. Inom kort möter representanter för de administrativa organen i Italien och Frankrike upp och vill ta del av erfarenheterna av det studiesociala stödet som riksdagen 1964 fattade beslut om. Nu är självfallet ingenting så bra att det inte kan bli bättre. De förslag som nu lagts fram är klara förbättringar av 1964 års beslut. De tidigare justeringarna har närmast haft karaktären av penningvärdeföljsamhet, om man undantar det herr Thorsten Larsson nämnde, nämligen att ta bort fågelvägsberäkningen när det gäller resetilläggen i studiehjälpssystemet. Man bör emellertid ha i minnet mot bakgrund av proposition nr 16 att regeringen har tillsatt tre utredningar som för närvarande arbetar med de studiesociala stödåtgärdernas utformning i framtiden. En utredning har att gå igenom = studiemedelsförordningens = bestämmelser och granska om rent tekniska förändringar behöver vidtagas för att så att säga hyfsa det administrativa förfarandet. En annan utredning har att avge förslag om hur vårt studiestöd skall användas för icke svenska medborgare som kommer hit med eller utan avsikt att bedriva studier och oavsett avsikten alliså bedriver studier här. Slutligen arbetar en utredning med den stora frågan om den framtida vuxenutbildningens studiefinansiering. Arbetet på det här området är alltså inte slutfört, och självklart kommer under hand nya angelägna behov att ge sig till känna vilka även måste tillgodo Ses.

Det är endast på en punkt — som framgår av tidigare anföranden — där det föreligger en motiverad reservation. Kostnadsökningen för förslagens genomförande — självfallet redovisad av statsutskottet — innebär att en betydande del tas av de medel som utbildningsdepartementet haft till sitt förfogande för utvidgad verksamhet under det kommande budgetåret. Om man vid detta tillfälle skulle uttala en önskan så innebär den att om resurserna ändå inte varit så begränsade borde en ytterligare markering av studiestödet till de ekonomiskt svaga grupperna ske. Studiestödets betydelse för att kanalisera tillströmningen av studerande efter grundskolans slut får i den pågående jämlikhetsdebatten inte glömmas bort. Nu har utskottet i princip ingen invändning mot vad statsrådet Moberg som föredragande i ärendet uttalat, nämligen att efter denna reform bör tillgängliga resurser sättas in på finansieringsåtgärder inom vuxenutbildningen. Detta är en riktig målsättning. Men utskottet gör en liten men betydelsefull reservation, nämligen att en justering av inackorderingstilläggen bör ske, innan man så att säga tillfälligt stänger dörren för nya reformer i avvaktan på de nämnda utredningarnas resultat. Att andra lagutskottet stannat just inför denna detalj har sin särskilda för klaring. Utskottet har naturligtvis först och främst tagit intryck av de två motionspar som föreligger i frågan, och jag vill säga att det starkaste intrycket måhända härrör från den s.k. Haparandamotionen. Skolans vardag har förändrats sedan studiehjälpssystemet infördes. Femdagarsveckan i skolan har medfört särskilda problem. I bygder på långt avstånd från skolan och där eleverna måste inackorderas betyder femdagarsveckan — främst kanske för elever i första årskursen — nya, hittills okända förhållanden. På skolorten blir man isoterad två dagar varje vecka, skild från lärare och kanske från kamrater, och man är långt borta från hemmet. Som regel har man heller inte råd att åka hem, och kommunerna förmår inte alltid bidra till resekostnaderna. Dessa motiv som kan härledas till Haparanda har social karaktär. Utbildningens organisation har emellertid också förändrats på andra områden och åstadkommit liknande problem på olika håll i landet, där man uppvaktat de centrala myndigheterna från andra utgångspunkter och begärt förändringar. Tranås stad, för att ta ett exempel, tillhör dem som kan berätta om samma problem men med andra ord och motiv. Att andra lagutskottet nu föreslår riksdagen att skriva till Kungl. Maj:t och begära en ändring av reglerna för inackorderingstillägget hör således samman med att förhållandena inom skolans område förändrats sedan år 1964, och det finns grundad anledning att anpassa inackorderingstillägget därefter. Som jag nämnde finns i propositionen också ett förslag om avskrivning av studielån för dem som efter fem års förvärvsarbete fortsätter sin utbildning på eftergymnasial nivå och då uppbär studiemedel. Regeringen har uttalat att de särskilda regler som skall gälla kommer att fastställas av Kungl. Maj:t i en särskild kungörelse, och det är bra. Jag tillhör dem som anser att man visst skall ha respekt för riksdagen och låta den ta del av och ansvar för så mycket som möjligt av de lagregler som gäller för stora delar av eller kanske för hela folket. Men bestämmelser, vilkas verkningar i praktisk tilllämpning man med fog kan vara tveksam om, bör kunna utfärdas av regeringen och därmed också snabbt ändras av den om det behövs. Det förslag som nu framlagts om avskrivning av studielån liknar inget annat tidigare prövat, och det är därför bra att reglerna kommer i en kungörelse. Statsrådet Moberg har i propositionen angivit vissa riktlinjer för denna kungörelse. I den promemoria som föregick propositionsarbetet finns ett förslag som innebär att man skall ta hänsyn till om låntagaren ålades en oskälig uppoffring eller inte genom att betala lånet. Vad som är oskälig uppoffring är för den administrativa myndigheten naturligtvis helt omöjligt att exakt fastställa. Jag har därför med tillfredsställelse efter att ha läst propositionen noterat att det föredragande statsrådet i sitt uttalande inte tagit med den bestämmelsen. Däremot definieras inte tillräckligt vad som skall innefattas i begreppet yrkesverksamhet. Man skall alltså för att ha rätt till denna avskrivning ha varit yrkesverksam under fem år efter det man avslutat sina studier. Det sägs att som yrkesverksamhet skall räknas vård av barn under 16 år, vård av förälder och annan jämförlig sysselsättning. Det är det sista som jag för min del hoppas kan innebära att långvarig sjukdom och invaliditet som hindrat förvärvsarbete skall räknas som yrkesverksamhet liksom självklart också ofrivillig arbetslöshet. Låt mig så gå direkt över på den enda motiverade reservation som är fogad till utskottsutlåtandet och något kommentera den. Den innehåller ett förslag om att man i fortsättningen skall ta mindre hänsyn än hittills till förekomsten av förmögenhet vid reducering av studiehjälp och studiemedel.

I studiehjälpsreglementet utgör en behållen förmögenhet på 30 000 kronor det fribelopp som inte påverkar de övriga förmånerna. Behållen förmögenhet över den summan anses med en femtedel utgöra beskattningsbar inkomst. Reservanterna anser att det räcker med en tiondel. Förmögenhetens betydelse som avdragsfaktor vid beviljande av studiestöd har av reservanterna inte angetts annat än i allmänna ordalag, och även i tidigare motioner i ärendet har argumenteringen inte varit särskilt fyllig. Motionerna har avvisats av riksdagen på samma sätt som nu föreslås. Det kanske ändå vid detta tillfälle kan vara av intresse att granska i vilren utsträckning förmögenheten påverkar studiestödet; om det är förmögenhetsförhållandena eller inkomstförhållandena som lägger hinder i vägen då ansökningar avslås. Nu rör reservationen de inkomstprövade tilläggen i studiehjälpen. Eftersom allt det materialet ligger förborgat i skolkanslierna är det inte möjligt att ta del av det, i varje fall inte samlat. Jag antar att om man tar ut en yngre grupp elever, som utöver ordinarie studiehjälp också sökt studielån, vilka för den gruppen enligt riksdagens uttalande skall beviljas med en viss återhållsamhet, har man ändå funnit en nämnare som väl stämmer överens med motionärernas och reservanternas intentioner. Det gäller alltså dem som har det sämst ställt och som också sökt lån för att klara studierna. Ang. de studiesociala förmånerna fört en statistisk-sociologisk undersökning i syfte att belysa behovssituationen hos dem som söker studielån. Den publicerades för mycket kort tid sedan. Gruppen som söker studielån utgör cirka 12 procent av samtliga studerande vilket hittills under detta budgetår motsvarar ungefär 35000 inkomna ansökningar. Av olika skäl avslås ansökningar om studielån för 17 procent av de inkomna ansökningarna. Avslagen motiveras av två kriterier: förekomst av inkomst hos föräldrar och elever eller förekomst av förmögenhet eller möjligen en kombination av båda. Om nu reservanternas synpunkter var giltiga, borde inom gruppen avslag ett stort antal vara beroende just på förekomsten av »en mindre förmögenhet», eller då det gäller studielån ett belopp som överstiger 34 200 kronor. I verkligheten är förhållandet det motsatta. Det är oftast inkomst — och där är reduktionsreglerna som bekant mycket hårdare — som leder till avslag. I 70 procent av alla avslagsärenden saknar förmögenheten helt inverkan på beslutet. Vill man alltså — och det utgår jag ifrån är avsikten — förbättra lånevillkoren för de yngre eleverna, skall man sålunda inte liberalisera förmögenhetsvillkoren utan se över inkomstgränserna. Avslagen på grund av förekomst av förmösgenhet finner man fördelar sig lika mellan dem som har förmögenhet mellan 34 200 och 65 000 kronor och dem som har förmögenhet över 65 000 kronor. Av dem som fått avslag vid ansökan om studielån på grund av kombinationen inkomst/förmögenhet är av någon anledning förmögenheten större hos dem som redovisar inkomst under än över 24 000 kronor. Det gäller, som jag sagt, en undersökning av studielån. Det finns anledning att tro att likartade förhållanden råder beträffande den inkomstprövade studiehjälpen. Undersökningen ger 1 varje fall inte besked om att reservationen är ute i något särskilt angeläget ärende. Vad sedan gäller förmögenhetspröv ningen vid studiemedelssystemets tilllämpning följer man där genom basbeloppsanknytningen helt utvecklingen av penningvärdet. Låt mig sedan säga ett par ord om några motioner som har behandlats av utskottet och som ingen hittills direkt har tagit upp men som ändå är angelägna i sig. Det gäller frågan om studielånens storlek för yngre elever. Här kan visserligen centrala studiehjälpsnämnden bevilja högre lån än vad schablonreglerna medger. Sådan särskild prövning av låneärenden förekommer i ganska stor utsträckning, enligt vad det har upplysts. Därutöver vill jag liksom utskottet framhålla att det finns skäl att överväga en höjning av taket för studielån även till de yngre eleverna. Dessa skäl är flera. Dels skulle spännvidden mellan det nuvarande beloppet 3 500 och maximibeloppet, som nu blir 6 500 kronor, bli alldeles för stor och säkerligen uppfattas som en orättvisa; dels har, som jag tidigare sagt, antalet avslag på sökta studielån särskilt hårt drabbat dem vilkas föräldrar har låga inkomster och sem saknar förmögenhet. En förbättring av deras situation kan åstadkommas genom en viss höjning av lånetaket. Riksdagen har vid upprepade tillfällen talat om en viss återhållsamhet vid beviljande av lån till de yngre eleverna. Det är ett uttalande som jag tycker det finns anledning att fortfarande stå fast vid, men en förändring av det slag som utskottet här berört och som jag har nämnt strider enligt min uppfattning inte mot det tidigare uttalandet och inte heller mot det som statsrådet har gjort, då han sagt att det ökade anslaget under posten studielån bör komma de äldre studerande till del. Utvecklingen av studiestödet i fråga om studielånen visar just nu att man har en viss uppdämning i beviljandet av lån, och de anpassade låneramarna — som utskottet antytt — mer än väl skulle kunna hålla sig inom beviljat belopp. Herr Thorsten Larsson säger att han är förvånad över att regeringen inte i någon av de tillsatta utredningarna tagit upp frågan om värdebeständigheten i bidragen när det gäller studiemedelsystemet. Om man ökar bidragsdelen på det sätt som motionärerna har föreslagit så förbättrar det inte den studerandes ekonomi med en enda krona. Det blir bara så att han får en mindre återbetalningspliktig del, och det kan inte vara särskilt angeläget att för unga studerande skapa ett sådant förhållande. Är det så att studierna leder till lägre inkomster än beräknat, så finns i återbetalningssystemet just den trygghet inbakad som i varje fall jag har förstått att herr Thorsten Larsson och hans medmotionärer vill ha den andra vägen. Är det så att man vid återbetalningstillfället inte har de inkomster som utlöser återbetalning, kan det i vissa speciella lägen leda till att när man »gör sluträkning» så har bidragsdelen egentligen varit större än den från början såg ut att vara. Det finns alltså ingen anledning att vara förvånad över att detta inte har tagits upp i någon av utredningarna. Det skulle bara innebära att man ökade skattefinansieringen av dessa kostnader. Slutligen, herr Thorsten Larsson, har vi ju kommit fram till att det nu bedrivs vuxenutbildning i större utsträckning än vad riksdagen har velat och kanske tänkt som heltidsstudier. Den kommunala vuxenutbildningen har satt i gång. Vi har vid två tidigare tillfällen haft olika uppfattning om denna sak. Såsom jag från denna talarstol förfäktat finns det anledning att bevilja både studielån och studiebidrag för den som bedriver heltidsstudier inom vuxenutbildningen på dagtid. Det är vad som kommer att ske från och med nästa läsår. Herr Kaijser har motionerat om att man borde förändra administrationen vid utbetalning av lån till yngre elever. Han säger att det skulle vara ett led i kampen mot narkotika.

Jag kan inte se att det på något sätt skulle förbättra situationen, om dessa lån skul Ile betalas ut i små portioner. De betalas nu i regel ut en gång varje termin, och man strävar också efter att bidragen skall betalas ut i så få betalningsomgångar som möjligt. Erfafenheten ger nämligen vid handen att/stora kreditinrättningar här i landet i avvaktan på studielånets utbetalande och i avvaktan på beviljande av studiemedel står till förfogande för att lämna ut dessa pengar utan att egentligen alltid ha särskilt god garanti för att få igen beloppen. Av den anledningen betraktar jag herr Kaijsers motion som ett uttryck för god vilja men utan praktiska verkningar. Jag vill tillägga att elever som inte är myndiga vid utkvitteringen av studiehjälp och studielån självklart skall pricis som andra omyndiga vid penningtransaktioner följa gällande rättsregler. Herr Österdahl tog i diskussionen om vuxenutbildningens finansiering upp frågan om höjning av den generella åldersgränsen till 45 år när det gäller rätten att erhålla studiemedel. Jag tycker att det är bra att herr Österdahl tagit upp detta problem — han tog upp det arbetsmarknadsmässigt. Jag försäkrar att det kommer att behövas många entusiaster för en ökad jämlikhet på utbildningsväsendets område i detta samhälle och att konkreta och mer långtgående förslag kommer att framläggas längre fram i tiden. Det kommer att ställa stora krav på anslag, om rättvisereformer av detta slag skall få någon räckvidd. Men herr Österdahl tar upp denna fråga från helt felaktiga utgångspunkter och anser att man inte bör hindra någon att genomgå arbetsmarknadsmässigt motiverad utbildning ge nom avstängning från studiemedel. Jag förstår inte finessen i detta resonemang. Det gäller här en begränsad grupp, nämligen äldre människor som har kompetens att bedriva eftergymnasiala och akademiska studier och som då skulle kunna uppbära studiemedel. Alldeles oavsett detta tycker jag att den som har passerat 30-årsgränsen och kanske nalkas pensionsåldern men som ändå har några år kvar i aktiv verksamhet och för den skull behöver omskolas inte bör erhålla studiemedel som sedan skall betalas tillbaka. Han bör i stället omskolas med hänsyn till arbetsmarknadsmässiga och arbetsmarknadspolitiska förhållanden och därunder erhålla utbildningsbidrag som inte är återbetalningspliktigt. Att propagera för att flera äldre skall få studiemedel är faktiskt att i dagens läge gå åt fel håll. Det gäller här dessutom som sagt en begränsad grupp. Jag skulle vilja säga att det finns anledning att tacka herr Österdahl för hans intresse i denna fråga, men att lösningen av problemet inte är bra. Herr talman! Med vad jag här anfört vill jag yrka bifall till andra lagutskottets förslag i dess utlåtande nr 38. Även om jag förstår att kammaren kanske är irriterad över det långa anförande jag här hållit, måste jag härutöver ta ytterligare ett par tre minuter i anspråk. I den proposition som nu har lagts fram betonas att de studiesociala reformerna i fortsättningen huvudsakligen kommer att ledas över till att gälla vuxenstuderande. På något sätt är propositionen alltså en milstolpe. De anslag som skall beviljas till det nuvarande studiestödet uppgår till totalt 1,3 miljard kronor. Det är om några veckor jämnt 50 år sedan den första studiesociala reformen trädde ut i verkligheten, och det är med några ord härom som jag vill avsluta mitt inlägg. I en av junikonseljerra år 1919 var det Kungl. Maj:t själv som tilldelade 86 välartade och högt begåvade, men också av allt att döma mycket fattiga, studerande stipendier inom ramen av ett anslag på 100000 kronor som riksdagen efter gemensam votering hade beviljat i anledning av motioner. Det hade, innan det beslutet fattades, varit många riksdagsdebatter. Den här kammaren hade, vilket då icke var ovanligt, intagit en kallsinnig hållning till de motioner som redan år 1914 och därefter nära neg årligen hade väckts tills man som sagt år 1918 beslutade om ett anslag på 109 000 kronor. Möjligen kan det också vara av intresse att konstatera ait den som först motionerade var den senare icke okände ledamoten Palmstierna och att de motiv som användes för och emot det studiesociala stödet i sig innebar en rik flora av argument, som vi kanske inte använder i dag, men som ändå inte är alldeles okända. »Det ansågs vara oemotsägligt att man stod inför en nationell angelägenhet av stor betydelse, och det kunde betraktas som en ren dårskap att tusentals av landets studerande ungdom vid universitet och högskolor lämnades utan det ekonomiska stöd de oundgängiigen behövde för att dra sig igenom en lång och dyrbar studietid. Det vitsordades också att redan på 1910-talet studiebanan var överfylld och att åtgärder som studielån säkert skulle medföra en i och för sig inte önskvärd starkare tillströmning till universiteten. Det var nu motionären beredd på.

Nåväl, så småningom kom 1918 års riksdagsbeslut, och det har uppenbarligen kommit att betyda mycket för vårt lands ungdom. Verklig fart på utvecklingen blev det dock inte förrän senare. Många av oss som snart har att fatta beslutet kan med tillfredsställelse notera att de stora anslagsökningar, som det sedan 1964 års förslag genomfördes varje år gällt att besluta om, har accepterats av en i regel enhällig riksdag. Det är om något ett värdigt tack till dem som på 1910-talet i denna och i medkammaren började bygga upp studiefinansieringen. Jag ber, herr talman, att än en gång få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är bara en liten detalj i vad herr Lars Larsson sade som jag skulle vilja opponera mig mot eller i varje fall göra reflexioner kring. Herr Larsson sade att det är en mycket blygsam del av våra ungdomar som inte förstår att sköta de studiemedel som de får. Det är säkert riktigt. Det är också en mycket blygsam del av våra ungdomar över huvud taget som missbrukar narkotika och som deltar i narkotikalangning, men det är just dem vi vill komma åt. De som har initierat min motion har varit frivårdskonsulenter och skolkuratorer, vilka har sett vad utbetalningen av dessa stora belopp betytt för dem som sysslar med langning. Jag har inte kommit med något förslag om att man skall göra någon ändring i gällande bestämmelser.

Herr talman, jag vidhåller det önskemålet och hoppas att herr Larsson tillgodoser det.

Herr talman! Herr Larsson ansåg att jag vill hindra en arbetsmarknadsutbildning. Jag vet inte varifrån herr Larsson kunnat få detta. Tvärtom talade jag ju för att man skulle kunna få arbetsmarknadsutbildning och att man skulle kunna få studiemedel i de fall då man inte kan få arbetsmarknadsutbildning. Jag anser att arbetsmarknadsutbildningen är mycket värdefull, och eftersom man inte är återbetalningsskyldig för den, bör sådan hjälp kunna utgå i första hand. Statsutskottet liksom riksdagens båda kamrar gick emellertid nyligen på en helt annan linje och ansåg att de som kunde få studiemedel inte skulle få utbildningsbidrag. Jag har tagit upp den här frågan i en motion och erinrar om att man tidigare kunde få utbildningsbidrag, när man inte fick studiemedel. Genom ett kungabrev i september 1967 utfärdades emellertid föreskrifter om att den som kunde få studiemedel inte kunde få utbildningsbidrag. Jag har föreslagit att den föreskriften skall upphävas och att alla som är berättigade till utbildningsbidrag också skulle kunna få detta, även ifall de skulle vara berättigade till studiemedel, men att de givetvis inte skulle ha båda förmånerna samtidigt. När herr Larsson säger att jag vill motarbeta arbetsmarknadsutbildningen är det alltså fel. Jag anser att de som inte är berättigade till utbildningsbidrag, alltså de som inte är arbetslösa och inte beräknas bli arbetslösa under den närmaste tiden, skall ha stöd av samhället för sin utbildning även om de är över 45 år. Mitt förslag går ut på att det inte skall finnas någon åldersgräns som diskriminerar äldre när det gäller att erhålla utbildning. Den som får utbildning innan han blir arbetslös har lättare ati behålla sin sysselsättning. Herr Larsson har alltså helt missuppfattat mitt uttalande. Jag vill dels att man skall kunna erhålla utbildningsbidrag i den mån även om man kan få studiemedel, dels att man skall kunna få studiemedel även efter uppnådda 45 år, om man inte kan få utbildningsbidrag.
Herr talman! Herr Lars Larsson uppehöll sig på slutet av sitt anförande vid en intressant historik och nämnde att riksdagen beviljade 100 000 kronor i studiemedel år 1919. Det vore iniressant att göra en liten penningvärdesberäkning på det där beloppet fram till våra dagar, men jag gör i stället den jämförelsen att på fem år har studiebidragen urholkats med 20 procent. Herr Larsson kan ju göra sina jämföreiser med utgångspunkt från år 1919. Jag skulle vilja fråga herr Larsson i hans egenskap av studiehjälpsnämndens ordförande om man kan förvänta att den utredning som herr Larsson nämnde får någon form av tilläggsdirektiv som innebär att utredningen även skall undersöka möjligheterna att göra studiebidragen värdebeständiga. Jag tror att det skulle vara av mycket stort intresse för tiotusentals studerande att få ett besked i den frågan.

Herr talman! Bara några ord i anledning av de tre sista inläggen. Självfallet har — det tror jag framgick av mitt inlägg — jag och herr Kaijser samma grundsyn på problemet att komma till rätta med de ungdomar som är missbrukare av narkotika eller andra beroendestimulerande medel.

Som jag sade har vi från utskottets sida inte ansett att man skall behöva vidta generella åtgärder av den karaktär som herr Kaijser här har talat om för att lösa ett problem som ändå är mycket begränsat inom den stora grupp av studerande ungdomar som det gäller. Det är ett begränsat problem som i sig självt inte skall nonchaleras. Den åtgärd som föreslås är så lätt att gå runt om genom att det finns andra kreditgivare som ställer pengarna till förfogande. Men nog har vi, herr Kaijser, problemet under uppsikt. Jag tror inte att det föreligger någon skillnad i våra uppfattningar beträffande målsättningen. Herr Österdahl kom tillbaka till cirkuläret i september 1967. Det är väl meningslöst att vi nu diskuterar vem som har missuppfattat vem. Herr Österdahl menar att åldersgränsen för rätten till studiemedel bör höjas för att lösa det problem som cirkuläret tar sikte på. Cirkulärets innehåll är i stort sett, att den som genomgår arbetsmarknadsutbildning och gör det vid en läroanstalt där studiemedel utgår för utbildning skall erhålla studiemedel. Han skall alltså erhålia studiemedel och får inte utbildningsbidrag.

Det går inte, om undervisningen är studiemedelsberättigad. Detta har kunnat ordnas en annan väg. Om vederbörande fyllt 41 år har studiemedelsnämnderna kunnat avvisa ansökan om studiemedel på grundval av författningens bestämmelser om att studiemedel inte må utgå efter 40 års ålder. Efter ett sådant avslag har arbetsmarknadsverkets organ kunnat bevilja utbildningsbidrag. Det har varit en omgång, men det tillvägagångssättet har kunnat användas. Nu har vi flyttat gränsen fem år framåt. Det betyder alltså att det är fem nya åldersgrupper — de handikappade är undantagna — som enligt författningen skall erhålla studiemedel. Ju längre fram man flyttar gränsen, desto större blir skuldsättningen för den som skall omskolas. Jag har med tillfredsställelse konstaterat att statsrådet Moberg i propositionen framhållit att de beslutande myndigheterna måste försöka klara av de praktiska svårigheter som uppstår i och med att man höjer åldersgränsen från 40 till 45 år. Detta uttalande skall väl tolkas på det sättet att man skall skydda denna arbetskraft, och det tycker även jag är riktigt. Detta är innebörden i förslaget. Jag har alls inte velat hindra någon arbetsmarknadsutbildning. Jag tycker att den som genomgår sådan utbildning i vuxen ålder — med »vuxen» menar jag något högre ålder — bör få möjlighet att göra det genom att uppbära utbildningsbidrag. Slutligen skulle jag till herr Thorsten Larsson vilja säga att han har alltför stor tilltro till mina möjligheter. Jag har inte och kommer aldrig att få någon aning om huruvida det kommer att läggas fram något slags tilläggsdirektiv till någon av de sittande utredningarna. Det kommer jag inte att få veta förrän de eventuella direktiven har framlagts, och då är de ju aktuella också för herr Thorsten Larsson.

Herr talman! Herr Larsson säger att han inte vill hindra arbetsmarknadsut bildningen, men han påstod i sitt första anförande att jag vill hindra denna utbildning. Det är helt felaktigt. Jag vill nämligen främja arbetsmarknadsutbildningen. I en motion med anledning av den höjda åldersgränsen för studiemedel som jag har väckt har jag skrivit bl.a.: »Jag anser det angeläget att personer över 40 år — som enligt nuvarande bestämmelser har möjlighet att erhålla utbildningsbidrag — också i fortsättningen kan beviljas dylikt bidrag.

Men herr Larsson talar endast om arbetslösa och sådana som beräknas bli arbetslösa. Jag talar också om dem som inte är arbetslösa. För dem vill herr Larsson hindra en utbildning över 45 års ålder, eftersom han inte vill vara med om att de skall kunna få studiemedel.
Herr talman! Nu kastar herr Österdahl ut ett påstående. Jag vill inte hindra och ingen annan kan hindra — att studiemedel utgår till dem som genomgår utbildning och är över 45 år om förutsättningar därför föreligger. Om herr Österdahl tagit del av grundmaterialet i detta ärende nu och tidigare, hade han vetat det. Han borde dessutom känna till att ingen enskild ledamot av riksdagen kan gå vid sidan av gällande författning. Studiemedel utgår alltså enligt studiemedelsförordningen och kommer att göra det i fortsättningen.

Herr talman! Vi är alla ense om fritidsfiskets stora betydelse som en källa till rekreation för en betydande del av befolkningen. Vi kan också vara ense om att det behövs ett stöd från det allmännas sida för att främja fritidsfisket, särskilt när det gäller tillgången till vatten med goda fiskbestånd. Vårt land är ju i detta hänseende väl gynnat genom långa kuster och rikedom på sjöar och fiskrika älvar. I mitt hemlän har under de senaste åren bildats ett antal fiskevårdsföreningar, men endast ett enda fiskevårdsområde. I den mån som det är möjligt att på frivillig väg bilda fiskevårdsföreningar som ideella föreningar så är detta, i den mån enighet nås, ett både smidigt och enkelt förfarande, som jag själv har mångårig erfarenhet av från, om jag så får säga, min egen sjö. Vi är där tack vare föreningen och kortfiskesystemet vid både god kassa och riklig fisk i sjön. Det finns alltså all anledning att i fortsättningen stimulera intresset för en sådan form av fritidsverksamhet, som vi kan kalla den. Men jag är också helt medveten om att det fordras både samarbetsvilja och tolerans och inte minst insikt om det goda syftet från strandägarnas sida för att en ideell förening i denna form skall vinna framgång. Det skall erkännas att i många fall har denna form misslyckats. Att man då vill finna andra former är ganska naturligt. År 1960 fick vi lagen om fiskevårdsområden. Det är denna lag som man i proposition nr 42 vill skärpa i flera avseenden, inte oväsentliga. Det beror närmast på att intresset för fiskevårdsområdena varit minimalt och starten varit dålig och inte motsvarat förväntningarna. En väsentlig förändring sker nu i 6 8, där det föreslås att fiskevårdsområde skall kunna bildas utan att samtycke finnes från berörda fiskerättsägare, om det finns skäl för ett sådant bildande. Det innebär att staten — i detta fall närmast fiskeriintendenten och lantbruksnämnden, men också kommunerna — kan få initiativrätt. Visserligen tillstyrker flertalet remissinstanser förslaget, men många går också emot det, t.ex. hovrätten för Övre Norrland. Fiskeristyrelsen avstyrker förslaget om initiativrätt på annat sätt än genom delägarna och säger bl.a. att de psykologiska skäl som låg till grund för departementschefens avvisande ställningstagande år 1960 alltjämt väger tungt. Man må kunna säga att den tveksamheten är frimodigt framförd i propositionen. Kritik mot förslaget framförs också av länsstyrelsen i Norrbottens län och fiskeriintendenten i Övre norra distriktet. RLF avstyrker förslaget och uttalar att ett officialinitiativ kommer att få en effekt motsatt den avsedda.

Den lyder: »Saknas samtycke som avses i första stycket andra punkten, må fiskevårdsområdet likväl bildas, om särskilda skäl föreligga.» Det stycket vill vi ha bort. Vid B i utskottets hemställan reserverar vi oss och vill att utskottet skulle ha godtagit 15 § i oförändrat skick, där det heter: »Fiskevårdsområde må bildas allenast efter ansökan av delägare. Ansökningen skall vara skriftlig och ingivas till länsstyrelsen.» Till sist yrkar jag vid C i utskottets hemställan bifall till reservationen III av herr Grebäck m.fl. Denna reservation utgör ett stöd åt rättssäkerheten, då vi menar att upplåtelse ej må ske av en delägares hela fiske som han äger eller brukar med ensamrätt utan hans samtycke. De nya röstningsbestämmelserna innebär att den enskildes rättsskydd försvagas i samband med bildandet av fiskevårdsområden och upplåtelse av fiskerätt. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservationerna I, II och III.

Herr talman! Propositionens syfte att underlätta tillkomsten av fiskevårdsområden godtas av både utskottsmajoriteten och reservanterna. Reservation III vill emellertid i ett avseende förbättra den enskilde fiskerättshavarens ställning när ett fiskevårdsområde bildas. rättshavaren inte mot sin vilja kan fråntas rätten att fiska i samband med att fiskevårdsområde bildas eller under områdets bestånd. Men detta skydd gäller inte om fisket saknar betydelse för fiskerättshavarens försörjning. Reservanterna menar nu att de ökade möjligheter som propositionen ger att tvinga en fiskerättshavare in i ett fiskevårdsområde mot hans vilja bör kompenseras med att han får en ovillkorlig rätt att fortsätta med sitt fiske även sedan fiskevårdsområdet bildats. Givetvis måste han finna sig i de regler ur fiskevårdssynpunkt som kan stadgas, men det är en sak för sig. Reservanterna anser att han skall vara garanterad att få behålla sitt fiske, inte bara om han behöver det för sin försörjning utan även eljest. Jag skall ge ett exempel för att något belysa vad vi reservanter menar. Antag att ett bolag jämte några enskilda personer äger fiskerätten i en sjö tillsammans med en person som utövar sin fiskerätt som fritidshobby. Den senare delägaren motsätter sig bildandet av ett fiskevårdsområde. Han har inget intresse av det, men han blir enligt de nya reglerna överröstad och tvingas således in som medlem i fiskevårdsområdet. Så långt anser vi reservanter att allt är i sin ordning. Fiskevården i sjön beräknas nämligen bli förbättrad genom bildandet av fiskevårdsområden, och detta är till nytta för alla delägare. Antag vidare att bolaget vill utnyttja sjön som avkopplingsplats för utländska affärsförbindelser, vilka man vill ge tillfälle att fiska i en vacker miljö, medan affärskontrakten diskuteras; det är ett fullt lojalt och korrekt syfte sett ur bolagets synpunkt. Om bolaget med hjälp av andra delägare inom fiskevårdsområdet bestämmer att allt fiske skall förbehållas bolagets tjänstemän och gäster så behöver inte heller det i och för sig vara något otillbörligt. Tvärtom kan det anses vara ett naturligt önskemål från bolagets sida. Vi reservanter anser emellertid — i varje fall har jag med detta exempel velat göra min ståndpunkt gällande — att det vore orätt mot den enskilde fiskerättsinnehavaren att berövas rätten att fiska i sitt eget fiskevatten. Därför föreslår vi att han skall få behålla denna rätt oavsett försörjningssynpunkten. Även ett hobbyfiske kan vara av ett väsentligt värde för den enskilda människan, vare sig han utövar det som avkoppling från sin verksamhet eller om han t.ex. är pensionär, har dragit sig tillbaka och kanske har fiske som huvudsaklig sysselsättning. Nu kan man invända att denna olyckliga situation kanske inte uppstår i så många fall, dvs. där övriga delägare inte vill ge den enskilde personen hans fiskerätt. Men det kan i alla fall tänkas bli fallet, och om det är så ovanligt som det görs gällande då borde betänkligheterna mot den enskildes fiskerätt i motsvarande grad minska. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation III.

Herr talman! Som motionär vill jag med anledning av motionerna I:955 och II: 1096 be att få framföra de synpunkter som legat bakom motionsyrkandet mot en straffskärpning för olovligt fiske. I proposition nr 42 föreslås att straffsatserna för olovligt fiske skall jämställas med dem som gäller för olaga fiske, dvs. att fängelsestraff upp till sex månader skall kunna utkrävas. Redan nu gäller detta straff för olovligt fiske — dvs. en högsta straffsats om sex månader — under förutsättning att brottet består i att vederbörande fångat särskilt värdefull fisk, utövat fisket i större omfattning eller bedrivit det vanemässigt. Den i propositionen föreslagna ändringen kommer således att innebära den förändringen, att även de mindre och bagatellartade överträdelserna när det gäller olovligt fiske kan medföra straff ända upp till sex månader. Dessutom kan lagändringen medföra att även för dessa mindre förseelser kroppsvisitation och husrannsakan kan komma i fråga. I motionen framhålles att mindre förseelser mot gällande lagbestämmelser bör bedömas mildare från de beslutande myndigheternas sida. Det har också påpekats i olika sammanhang att s.k. bagatellartade brott inte bör bli föremål för rättslig påföljd. De förseelser det här är fråga om, olovligt fiske, kan i många fall bedömas som bagatellartade och beroende på svårbedömda faktorer. Jag vill, herr talman, redovisa ett exempel från de aktuella fall som ligger till grund för mitt motionsyrkande. I ett tidningsreportage har redogjorts för ett besök hos en sågverksarbetare i dennes hem. Han hade arbetat i 52 år åt samma företag. Han började vid 15 års ålder och hade forsatt ända tills han blev pensionerad. Under hela sin anställningstid hade såväl han som öÖövriga ortsbor fiskat i en intilliggande sjö. I denna sjö hade det inte varit fråga om någon fiskerätt, utan ortsborna fiskade där trots att bolaget ägde fiskerätten. Trots sin långa anställningstid i bolagets tjänst och trots att ortsborna sedan gammalt fiskat i denna sjö fråntogs mannen såväl fisk som redskap vid fiske i sjön. Han återfick emellertid de beslagtagna redskapen när en tjänsteman från bolaget kom till polisstationen, där mannen redan befann sig. Mannen hade polisanmälts, och det kom så småningom ett strafföreläggande samt meddelande om att fiskredskapen var förverkade åt kronan. Det finns många näraliggande exempel på olovligt fiske av liknande slag. Särskilt i de skogsbygder som jag kommer ifrån finns det många exempel på liknande fall av olovligt fiske. Därför kan en sådan skärpning av straffsatsen som föreslås i propositionen förefalla onödig, eftersom det enligt gällande lag redan finns möjligheter till strängare straff vid grövre förseelser än det här är fråga om. En skärpning i enlighet med både propositionen och utskottets förslag kan i många fall leda till ytterligt besvärliga förhållanden för de inblandade, som i praktiken — och efter det exempel jag här nämnt — mer eller mindre oförskyllt kan komma att åtalas för olovligt fiske, trots att de sedan lång tid tillbaka utan påföljd fått utöva fiske, oaktat de egentligen inte skulle haft rätt därtill. På grund av att utskottet inte funnit anledning ta hänsyn till de framförda argumenten och det är meningslöst att yrka bifall till mitt motionsyrkande avstår jag från ett sådant yrkande. Jag vill instämma i herr Ohlssons yrkande om bifall till reservationerna, vid A i utskottets hemställan att minst en delägare inom varje oskiftat fiske med flera delägare ger sitt samtycke till bildande av fiskevårdsområde, vid B att initiativrätt icke tillägges staten eller kommun för bildande av fiskevårdsområde och vid C intagen ändring av ingressen till 11 § i lagen om fiskevårdsområde.

Herr talman! De ändringar i lagen om fiskevårdsområden och i lagen om rätt till fiske som vi i dag har att behandla har till syfte att underlätta bildandet av fiskevårdsområden och skydda fiskbeståndet. Fiskevårdsområdets väsentliga ändamål är att möjliggöra ordnade fiskeförhållanden, ett rättvist utnyttjande av fisket och en god fiskevård inom ett vattenområde, där fiskerätten är splittrad på flera innehavare. Även om fiskerättsinnehavarens intressen ställdes i förgrunden vid lagens tillkomst 1960, väntades den nya associationsformen också bli till fördel för fritidsfisket. Lagen om fiskevårdsområden har emellertid tillämpats i mycket blygsam omfattning, och antalet fiskevårdsområden har blivit färre än vad som förutsattes vid lagens tillkomst. De nu föreslagna ändringarna i lagen har inriktats på att stimulera bildandet av fiskevårdsområden och att göra områdena lämpade för de avsedda ändamålen. Fiskevårdsområdena måste anses ha väsentlig betydelse för fritidsfisket genom att de skapar förutsättningar för tillkomsten av fler bättre organiserade och bättre skötta kortfiskeområden. Såsom inledningsvis anförts, hör ordnade fiskeförhållanden och god fiskevård till syftena med bildandet av fiskevårdsområden. För att uppnå dessa syften i en hel sjö är det enligt utskottets mening nödvändigt att få med alla delägarna. Det må också framhållas att god fiskevård kommer alla delägarna till del. Utskottet finner på grund härav att den föreslagna bestämmelsen i 6 § tredje stycket sista punkten, som innebär att länsstyrelsen får möjlighet att bortse från spärregeln i 6 8 första stycket, om särskilda skäl föreligger för att bilda fiskevårdsområde, är ändamålsenlig. Med hänsyn till bl.a. fritidsfisket är det angeläget att fiskevårdsområden bildas i snabbare takt och i större omfattning än vad som nu är fallet.

Enligt 11 § första stycket har delägare vetorätt mot upplåtelse av hela hans fiske liksom av fiske som han äger eller brukar med ensamrätt eller som tilldelats honom som särskild lott. Enligt andra punkten i nämnda lagrum gäller emellertid inte vetorätten om fisket saknar betydelse för delägarens försörjning. I propositionen föreslås nu en enhetlig straffskala som innefattar böter eller fängelse i högst sex månader. Förslaget har motiverats med att det föreligger behov av att skapa effektivare korrektiv mot olovligt fiske än vad nu gällande bestämmelser medger. Det sägs vidare stå i god överensstämmelse med det betraktelsesätt som numera är vägledande vid utformningen av straffbestämmelser inom <:specialstraffrättens område. Brottsbeskrivningarna kompletteras vidare med subjektiva rekvisit, vilket inte anses medföra ändring i gällande rätt. Utskottet finner i likhet med departementschefen att den ökade förekomsten och förändrade karaktären av olovligt fiske medför behov av den föreslagna skärpningen av straffbestämmelserna. Med anledning av motionerna I: 146 och II: 167 är det angeläget att understryka följande uttalande i utskottsutlåtandet: »De föreslagna ändringarna i lagen om fiskevårdsområden kan antas bidraga till att öka möjligheterna till fritidsfiske och samtidigt skapa garantier för en god fiskevård. Skulle den föreslagna lagstiftningen och de övriga förslag som framläggs i propositionen inte leda till önskat resultat får andra åtgärder övervägas. Härvid kan det självfallet bli aktuellt att ompröva bestämmelserna om rätt till frifiske på de kuststräckor som avses i motionerna.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 protokollet över jordbruksärenden för den 28 februari 1969, bland annat föreslagit riksdagen att godkänna de i propositionen förordade riktlinjerna för statens åtgärder för att främja fritidsfisket, samt medgiva, att för budgetåret 1969/70 statlig kreditgaranti för lån till åtgärder som främjade fritidsfisket finge beviljas intill ett belopp av 2 000 000 kronor.

Herr talman! I anslutning till proposition nr 16, som också berör barntillsynen för studerandefamiljer, har herr Björck i andra kammaren och jag i denna kammare tagit upp den frågan. Bakgrunden är kanske i och för sig inte så märkvärdig. Det är de stora problem som framför allt de större utbildningsorterna har med att klara barntillsynen. En arbetsgrupp har diskuterat dessa frågor och kommit fram till att den inte vill vara med om ändringar i de nuvarande reglerna. Tanken på ett speciellt statligt stöd till utbildningsorterna avvisas av gruppen och nu även av utskottet, och därför har till utskottets utlåtande fogats en reservation. Alla parter tycks vara överens om att det är primärkommunerna som bär ansvaret för barntillsynen och även skall göra det i fortsättningen. Vidare är väl alla ense om att man inte skall försöka få fram några slags kategorihem. Lika uppenbart är emellertid att staten, som svarar för de sociala insatserna för de studerande vid universitet och högskolor, också har skyldighet att bereda möjlighet för dem som är gifta ait bedriva sina studier på ett tillräckligt rationellt sätt. En oundviklig uppgift är härvid att hjälpa barnfamiljerna med barntillsynen. Reservanterna har speciellt stött sig på Kommunförbundets yttrande, i vilket framhålles att det inte är rimligt att utbildningsorterna ensamma skall klara kapitalinvesteringar och driftkostnader för ett mycket stort antal barn. Kommunförbundet kritiserar också arbetsgruppen för att den har bedömt behovet alldeles för lågt och vidare för att den inte har försökt lösa den ekonomiska frågan. Utredningsgruppen har snuddat vid tanken på att värdkommunen skulle kunna dela kostnaderna med andra kommuner ungefär på samma sätt som inom det ordinarie skolväsendet, när det gäller exempelvis gymnasierna och högstadierna. Gruppen har emellertid avvisat den tanken, och det gör också Kommunförbundet, som anser att detta är en statlig angelägenhet. Förbundet ställer alltså krav på ett särskilt statsbidrag för dessa kommuner, något som inte enbart skulle vara till gagn för de studerande ungdomarnas barn utan också när det gäller att tillgodose kommunernas totala behov av daghemsplatser. Avsikten är ju inte att diskriminera något slags vårdbehov. Reservanterna har inte velat gå så långt att de lagt fram något konkret förslag. De har emellertid sagt att det är nödvändigt att denna fråga blir föremål Ang. barntillsyn för studerandefamiljer för analys och översyn. Framför allt sedan vi genomfört den utbildningsreform inom den filosofiska fakulteten som kräver att de studerande verkligen följer de av riksdagen fastlagda studietiderna är det nödvändigt att också undanröja de hinder som finns för studerande med barn. Vi har därför velat nöja oss med att riksdagen bör uttala sin principiella anslutning till linjen med ett särskilt statsbidrag, men att en utredning bör få arbeta vidare med problemet och att vi skall ge detta till känna för Kungl. Maj:t. Jag är, herr talman, angelägen att betona att det är nödvändigt att vi i någon lämplig form löser problemet, om vi över huvud taget skall klara studiefrågan för studerandefamiljer med barn. Herr talman! Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till reservationen av herr Virgin m.fl.
Herr talman! Statsutskottet har vid sin behandling ej funnit skäl att tillstyrka det motionspar som herr Wallmark nyss har talat om i anslutning till den reservation som föreligger i detta ärende. Samtliga ledamöter i utskottet, utom moderata samlingspartiets, har gett sin anslutning till propositionen, medan reservanterna anser att riksdagen skall för Kungl. Maj:t ge till känna vad reservanterna anfört angående barntillsyn för studerandefamiljer. Redan i statsutskottets utlåtande nr 5 under punkten 11 angående bidrag till barnstugor anförde utskottet att en översyn av bidragssystemet har påbörjats inom socialdepartementet. Därför yrkade utskottet vid det tillfället avslag på då föreliggande motionspar.

Utan att nu närmare ingå på frågan om daghemmen bör det väl ändå ifrågasättas om man i fortsättningen skall uppföra särskilda daghem för studerandefamiljer. Statsrådet tar för övrigt i propositionen upp frågan om barntillsynen och refererar till vad arbetsgruppen inom utbildningsdepartementet anfört, nämligen att särskilda kategoridaghem för barn till studerande ej bör inrättas. Majoriteten inom gruppen har även uttalat sig mot tanken på ett särskilt statsbidrag för platser som utnyttjas av barn till studerande. Herr Wallmark motiverar sedan ytterligare den reservation som föreligger. Han understryker, vilket är riktigt, att det är primärkommunerna som har det totala ansvaret. Men han framhåller också svårigheterna för de studerande. Jag kan till viss del instämma i herr Wallmarks synpunkter, men eftersom en utredning pågår, som skall göra en översyn på dessa områden, har utskottet inte funnit anledning att nu följa reservanternas förslag. Jag ber, herr talman, att med det anförda få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag skulle bara vilja kort förklara varför jag inte har biträtt reservationen. Jag har helt enkelt resonerat på det sättet att universitetsorterna sannerligen inte är de sämst lottade kommunerna i detta land. Många andra kommuner, för att inte säga de flesta, är i ett betydligt besvärligare läge än de kommuner där det finns universitet. När andra avdelningen i statsutskottet för några år sedan hade att ta ställning till förslaget om universitetsfilia ler fick vi i avdelningen åka land och rike omkring och besöka en hel rad av de städer som var spekulanter på en universitetsfilial. Vi hörde då sannerligen aldrig talas om att det skulle utgöra någon som helst börda för en stad att få en universitetsfilial, vilken man naturligtvis räknade med i framtiden skulle växa ut till ett universitet. Tvärtom var man överallt där vi gjorde besök på det klara med att man både direkt och indirekt skulle ha en betydande fördel av att få ett universitet inom sin stads hank och stör. Man måste naturligtvis då också ha räknat med problemet beträffande daghemsplatser och varit beredd att lösa det. Jag har alltså, herr talman, resonerat som så att om vi skall gå fram med ökad hjälp till kommunerna är det sannerligen inte universitetskommunerna som i första hand behöver ett stöd.

Herr talman! Får jag först säga till herr Larsson, för att det inte skall föreligga några missförstånd, att jag icke har talat för några speciella kategori barndaghem. Vi har också understrukit i motionen att vi icke avser några sådana. Det finns heller ingenting i reservationen som pekar i den riktningen. Primärkommunen är huvudansvarig för barntillsynen, och de grupper varom nu är fråga skall konkurrera på likvärdiga villkor med andra grupper. Härmed kommer jag över till den fråga som herr Andersson berörde, nämligen att universitetsorterna, som växer med en så väldig kraft på grund av den utomordentligt snabba tillströmningen, har blivit skyldiga att ta på sig betydande utgifter för att klara universitetet över huvud taget. Resultatet har blivit att just i dessa kommuner möjligheterna att ordna barntillsynen är mycket små. Det är den besvärligaste frågan av alla. Detta understryks av att Kommunförbundets styrelse, som består av framstående politiker från alla partier, enhälligt har sagt ifrån att den enda lösningen på detta problem är att det fåtal orter, som det här är fråga om, får ett särskilt bidrag så att de kan bjuda ut ett väsentligt större antal daghemsplatser än de nu har möjlighet att göra. Jag beklagar att vi har blivit ensamma om att underteckna denna reservation. Den väg som statsrådet har pekat på och som majoriteten har anslutit sig till ger inte någon lösning, vilket alltså innebär att frågan måste komma tillbaka igen i en eller annan form. Detta är bara ett på stället marsch och problemet kommer att accentueras i allra högsta grad, eftersom vi i höst börjar genomföra den nya PUKAS-reformen. I propositionen hade, såvitt nu vore i fråga, föreslagits vissa ändringar i lagen om fiskevårdsområden och lagen om rätt till fiske i syfte att underlätta bildandet av fiskevårdsområden och skydda fiskbeståndet.

Herr talman! Kungl. Maj:ts proposition nr 42, som kammaren nu har att ta ställning till, talar om åtgärder för att främja fritidsfisket. I jordbruksutskottets utlåtande nr 16 framhålles även att Kungl. Maj:t, på grundval av ett av fritidsfiskeutredningen avgivet betänkande, i propositionen framlägger förslag om ökade statliga insatser till främjande av fritidsfisket. Vi reservanter delar den uppfattning som kommer till uttryck i propositionen och som utskottsmajoriteten har, nämligen att man med tjänliga medel bör främja fritidsfisket, som blivit något av en folkrörelse.

Man försämrar därmed på ena hållet för att förbättra på det andra. Därjämte kan med fog ifrågasättas om avgifterna enligt 2:10 vattenlagen verkligen varit avsedda att utnyttjas på det föreslagna sättet. Avgifterna utdöms ju i samband med vattenregleringar och är enligt överenskommelse avsedda att främja sötvattensfisket såväl genom stöd av forskning som genom fiskodling och andra praktiska åtgär der. När det gäller fisket i havet får medlen i enlighet därmed endast nyttjas för vandringsfisken, dvs. lax och ål. Vi har givetvis ingenting emot att bidraget till bildande av fiskevårdsföreningar höjs på föreslaget sätt från hittills högst 30 procent av kostnaderna till i fortsättningen i särskilda fall högst 80 procent. Det har visat sig att kostnaderna för den utredning som erfordras för bildande av fiskevårdsförening i många fall genom invecklade äganderättsförhållanden och höjda taxor blivit betydande och därför avskräckt intressenterna från att starta sådana mycket önskvärda utredningar. Ökade bidrag behövs därför som stimulans. Vi reservanter menar däremot att bidragen skall beviljas genom ett direkt anvisat förslagsanslag, genom friska pengar. I annat fall kan man även befara att bidragen. enligt 2: 10 vattenlagen, vilka ju främst kommer från regleringsföretag i de nordsvenska älvarna, skulle slussas över från Norrland till företag i södra Sverige — och det är ju absolut inte avsikten. Att beräkna hur stort belopp som kommer att erfordras är naturligtvis omöjligt på försöksstadiet. Vi yrkar därför på ett förslagsanslag av statsmedel på 100 000 kronor. Herr talman! Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Motionärerna och reservanterna säger att tillgången på avgiftsmedel enligt 2 kap. 10 § vattenlagen är knapp, och de menar att pengar skall anvisas över statsbudgeten. Som herr Skårman har sagt begär man i reservationen ett extra anslag på 100 000 kronor. Avgiftsmedlen enligt 2 kap. 10 8 vattenlagen används enligt av riksdagen godtagen praxis. Ungefär hälften går till fiskevårdande åtgärder av övervägande lokal betydelse, lika mycket går till forskning och försöksverksamhet på sötvattenfiskets område. Medlen får även användas till åtgärder av fiskefrämjande natur i havsområden. Enligt beslut av 1960 års riksdag kan medlen även användas för statsbidrag till kostnader för att bilda fiskevårdsområden. Motivet härför är att det allmänna har intresse av sådan områdesbildning. Bidraget har vanligen varit högst 50 procent av de egentliga förrättningskostnaderna. I avgifter inflyter cirka en miljon kronor per år. Ungefär lika mycket betalas ut årligen i bidrag. Härav har hittills mycket blygsamma belopp gått till bildande av fiskevårdsområden. Budgetåret 1967/68 var det sammanlagt 11 000 kronor. Om fiskevårdsområden nu bildas i ökad takt till följd av det förbättrade statliga stödet till fiskevårdande åtgärder m.m. och till följd av ändringar i lagen om fiskevårdsområden, kan behovet av bidrag för ändamålet väntas öka. Därtill medverkar också höjningen av bidragsandelen till högst 80 procent. Det är emellertid ännu för tidigt att ifrågasätta någon annan finansieringsform för dessa bidrag. Närmare erfarenhet av bidragsbehovet bör nog avvaktas. Slutligen kanske jag kan nämna att enligt uppgift från = fiskeristyrelsen finns f.n. ett odisponerat avgiftsmedelsbelopp på cirka en miljon kronor. Herr talman, med dessa ord ber jag få yrka bifall till utskottets förslag. a. anhålla om åtgärder för att vid pågående riksplanering av markanvändningen måtte beaktas, att åkerjorden skulle komma till bästa möjliga användning med hänsyn till de krav som ställdes från såväl beredskapspolitiska som samhällsekonomiska synpunkter,

Herr talman! En rad av våra större och expansiva städer har från början tillkommit såsom naturliga centra för köpenskap och kultur i en rik jordbruksbygd. Det är väl självklart att utvecklingen av sådana centra inte får hindras av att även god åkermark tas i anspråk för samhällsbyggande, vilket för att använda det språkbruk Skånes regionplaneinstitut torgför ger en högre jordränta än praktiskt taget varje annan markanvändning. Jag tror att den gode Henry George skulle le i sin grav om han visste att hans i många hänseenden så skamfilade jordränteteorier skulle utnyttjas i en debatt om markanvändningen i Sveriges riksdag år 1969. Av bland annat anförda skäl har emellertid varken jordbruksutskottets majoritet eller vi reservanter, vilkas talan jag vill föra, kunnat binda oss vid de stränga kraven i motionerna I:20 och II: 25. Där utsägs direkt att man vill förhindra att odlad eller för odling lämplig jord används på sådant sätt att jordbruk och = livsmedelsproduktion omöjliggöres på densamma. Vi står emellertid i dag — trots vår globala översikt genom internationella organ av typen FAO — inför en mycket bisarr och splittrad världsbild. Vi vet att människor i stora områden svälter ihjäl av brist på föda. Samtidigt vet vi att de stora jordbruksnationerna tynges av produktionsöverskott, som dumpas ut på världsmarknaden och gör människornas äldsta och livsviktigaste näringsgren olönsam, så att den måste stöttas med regleringar i praktiskt taget alla länder. Vi vet att den jordbrukspolitik, som riksdagsmajoriteten beslutade 1967, innebär att av våra tre miljoner hektar åker cirka en tredjedel skall slås ut. Vi känner också till, genom jordbruksnämndens undersökningar, att vår beredskap vid en avspärrning eller vid eventuella nödår inte är så god som det förutsattes när 1967 års jordbrukspolitik beslutades. Tvärtom är bristerna på några områden oroväckande stora. Men frågan därom skall ju tas upp senare i ett annat sammanhang. Hela denna splittrade världsbild borde mana till försiktighet, inte minst när det gäller hushållningen med den odlade eller odlingsbara jorden. Jag vill först som sist erkänna att jag inte delar den pessimism som min gode vän professor Georg Borgström givit uttryck för i tal och skrift. Men visst ligger det mycket i de larmsignaler han givit världen. Med andra ord, vi vet ytterst litet om framtiden. Vi vet inte om förnuftet får råda, om människornas utarmning och förgiftning av jorden kommer att fortgå. Allt tyder därtill på att man bör handla försiktigt och framför allt förtänksamt. Det blir fult i kulturlandskapet när det förmörkas av granplantering och än värre när det öppna åkerlandet förbuskas. Vi vet även att matjorden förbrukas. Jorden finns emellertid kvar, den kan röjas och odlas upp på nytt samt åter bära intensiva skördar. Ja, en golfplan kan lätt liksom parkerna i England under krigen, fås att bära skördar. En med villor och hyreshus eller industribyggnader bebyggd åker är och förblir onyttig för livsmedelsproduktion; så även områden, där topogra Med den ovisshet om framtiden som jag antytt bör vi således i eget och våra efterkommandes intresse handla varligt. Romantik kallade en utskottsledamot mina synpunkter på denna fråga.

Jordbruksutskottet hade således vid sin Norgeresa år 1967 tillfälle att ta del av planering och praktiskt plangenomförande i sådant syfte som reservationen avser. Jag ber att få citera några rader ur en uppsats, som jag skrev efter denna resa: »Därför har man i Sandar radikalt vänt steken och utrett ”Jordbrukets muligheter i et pressområde'. Jordbrukskonsulent Andreas Galland har skrivit en ”melding” om planförsöket och försöksledare Ola Einevoll, som haft ansvaret för kartmaterialet, har i tidskriften Norges vel 1967:2 publicerat en serie uppsatser under samlingsrubriken ”Arealdisponering i by og tettbygd”. Temat i inledningsuppsatsen är ”Betre å bu i åsen enn på flatlandet'. Han behandlar även problemen i en del andra ”pressområden” men vi koncentrerade våra studier i denna fråga huvudsakligen till Sandar. Man går således där radikalt på linjen att bevara inte bara åkerjorden utan all produktiv mark och planlägger den mindre värdefulla jorden för bebyggelse. Bergsprängning är inget problem i våra dagar menar man. Visst blir det längre ledningar men det har visat sig inte betyda alltför mycket ekonomiskt och ur miljösynpunkt gör man stora vinster. Vi kunde finna villagrupper mitt inne i rationella, verkligt levande jordbruk med utsikt över gulnande sädesfält, grönskande betesmarker och betande djur. Och, menade man, skulle hårda tider åter komma, då har vi inte förstört våra möjligheter att övervintra.

Så menar jag ej heller skall ske, men i riktlinjerna för riksplaneringen bör klara direktiv ges att, när realmöjligheter finns, man bör se till att för bebyggelse och industrilokalisering främst nyttja improduktiv mark och söka bevara den produktiva marken för en oviss framtid. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Det utskottsutlåtande vi har att behandla bygger på motioner, som väcktes i början av årets riksdag. Motionärerna tar där upp frågan om markanvändningen och anser att vi är litet slösaktiga med vår jordbruksmark att vi använder den till andra ändamål än tidigare. Problemet är givetvis av stor omfattning, och det finns kanske anledning att beakta de synpunkter som framförts i motionerna, men på vissa punkter är motionärernas krav överdrivna. De fordrar t.ex. att all projektering av stadsdelar, villaområden och industriområden på åkerjord omedelbart skall avbrytas och att all förläggning av byg genskap till jord med hävd och odling eller till mark, lämplig för livsmedelsproduktion, skall förhindras. Reservanterna går inte fullt så långt. Även om de instämmer i motionärernas yrkanden, har de dock förstått att detta är en väg, som vi har svårt att beträda. Det är stora intressen förknippade med uppbyggandet av våra samhällen, och det är stora ekonomiska intressen som måste tillvaratas. Därför säger reservanterna att de nöjer sig med att föreslå att riksdagen hemställer hos Kungl. Maj:t att under den pågående planeringen skall de synpunkter som reservanterna har framfört i sin skrivning tas i beaktande. Det är en stor skillnad mellan de krav som motionerna innehåller och de krav som framläggs i reservationen. Vi borde ha kunnat bli överens om dessa ting i utskottet. Utskottets majoritet har också sagt att den jord som skall användas för livsmedelsproduktion bör bevaras. I den mån det finns alternativ till stadsbebyggelse på annan mark än jordbruksmark skall den i första hand användas. Vi är alltså överens om att vi inte skall förstöra jord om det inte är nödvändigt och frågan kan lösas på annat sätt. Jag förmodar att reservanterna har ungefär samma uppfattning. Skillnaden är den att reservanterna vill skriva till Kungl. Maj:t om detta, och vi anser att det icke är nödvändigt därför att dessa synpunkter är beaktade och kommer att beaktas. Det tas ingen mark i anspråk för bebyggelse utan planering. Det är kommunernas sak att göra planeringen. Lantbruksnämnderna får yttra sig över huruvida marken behövs för jordbruksändamål. Om det finns andra synpunkter, t.ex. naturvårdssynpunkter eller annat som kan vara av intresse i sammanhanget, så skall dessa beaktas. Jag tror att synpunkterna också observeras i den utsträckning det är möjligt. Jag vill erinra om att skulle städerna byggas ut i ännu större omfattning än vad som nu sker så blir det ändå en mycket liten del av den jordbruksmark som vi har i landet som behöver tagas i anspråk. För närvarande är ungefär 2 procent av den befintliga åkermarken tagen i bruk för bebyggelse. Om vi därtill betänker att vi har stora reserver i jordbruksmark i vårt land som nu inte kommer till användning, så finns det ingen anledning till oro. I Norge är förhållandena helt annorlunda. Norge saknar jordbruksmark i större utsträckning och landets försörjningsgrad är, som herr Skårman påpekade, mellan 30 och 40 procent, medan vi ligger på ungefär 110 procent. Det är alltså en mycket stor skillnad. Det finns reserver av jord överallt i vår värld, inte minst i Amerika. Vi får väl också räkna med att vi på jordbrukets område som på så många andra går mot en utveckling som kommer att göra det möjligt för människorna att finna sitt livsuppehälle även om vi skulle krympa jordarealen i Sverige. Jag yrkar bifall till utskottets för
Herr talman! Jag skall inte ta upp någon längre debatt i kväll om dessa mycket stora frågor. Jag vill tacka herr Magnusson, när han säger att vi befinner oss på samma linje i detta fall. Men jag vill säga att när han skildrar vissa yrkanden i en del motioner, talar han om motionsparet I: 20 och II: 25 som vi har tagit avstånd ifrån. I reservationen anföres att den fortsatta planeringsverksamheten inte bör bindas av så hårda föreskrifter som föreslås i motionerna I: 20 och II: 25, varför reservanterna avstyrker bifall till dessa motioner. Vi har således tagit avstånd från dem. Det kan låta ganska litet med 2 procent som här nämnts, men även om det för tillfället skulle vara överskott på en så livsviktig vara som produktiv jordbruksmark, vet man inte hur det kommer att bli i framtiden. Vi har bl.a. Ang. utnyttjande av åkerjord befolkningsutvecklingen att tänka på. Vi har haft goda skördeår, men det kan bli nödår, och vi bör inte slösa bort en tillgång som finns i landet.

Herr talman! Det förhåller sig ungefär på det sätt som jag sade, att vi har kommit överens i utskottet om det mesta i föreliggande ärende och att vi är överens om att den motion det här gäller skall avstyrkas. Det är motionen som vi behandlar i riksdagen och det är motionen som har haft de yrkanden som här angetts. Att sedan utskottsmajoriteten och reservanterna kommit fram till att det som yrkas i motionen är orimligt stöder ju bara vad jag tidigare anfört.

Herr talman! Vi har i åratal haft en betydande nedläggning av åker här i vårt land. Det sker ofta slumpmässigt och vi får ogrässpridning, igenväxta diken och en landskapsbild som förfulas och förbuskas. En viss minskning av arealen är ofrånkomlig. Det gäller emellertid att uppmärksamt följa utvecklingen. Vi har nu akuta avsättningsproblem, som för dagen motiverar pågående åkernedläggning. Nuvarande överskott av vissa jordbruksprodukter är emellertid beroende på några ovanligt goda skördeår och får betraktas som tillfälliga. Vi vet att livsmedelsbehovet ute i världen samtidigt ökar snabbare än produktionen och att i framtiden en livsmedelskris kan uppstå. Under sådana förhållanden anser vi det äventyrligt att framdeles bli beroende av importerade livsmedel och livsmedelsråvaror. Detta är bakgrunden till föreliggande fråga, väckt genom motion I: 241 och II: 268. Tanken bakom motionerna är att åstadkomma en s.k. jordbank eller åkerreserv. Det skulle innebära möjligheter att relativt snabbt anpassa oss till dagens överskottsproblem, att genom en återhållen produktion ge möjligheter till att naturoch miljövårdssynpunkter effektivare kan beaktas samt att senare, om så skulle erfordras, återföra markreserverna till produktionen. Vi vet att man i USA har prövat jordbank eller arealkvotering ett flertal år. Det gäller dels en kortsiktig arealreserv, dels en långsiktig s.k. conservation reserv. Detta långsiktiga program omfattade fyra å fem miljoner hektar år 1967, och man räknar med en avsevärd ökning, till cirka 20—30 miljoner hektar åker, för att det skall bli ett verksamt medel. Inom EEC räknar man med att den nuvarande arealen, cirka 70 miljoner hektar, skall minska med 35 miljoner hektar fram till år 1980. Även i Finland planerar man ett åkerreserveringssystem, som väntas bli antaget av den finska riksdagen. Man beräknar att i Finland 100 000 hektar åker kommer att ingå i systemet efter två år. Den årliga kostnaden skulle då bli 25 miljoner mark. Besparingen i form av minskat exportstöd antas bli 45 miljoner mark. Detta är siffror utarbetade av en arbetsgrupp, som har haft till uppgift att till 1968 års jordbrukspriskommitté redovisa föroch nackdelar med olika former av jordbank och slaktpremier. Denna arbetsgrupp har, tycker jag, kommit fram till ganska intressanta slutledningar. Sammanfattningsvis uttrycker sig gruppen sålunda: »En långsiktig arealreserv kan om den har betydande omfattning och tekniskt är rätt utformad vara ett verksamt medel för en produktionsanpassning.

Föreliggande spörsmål var uppe till diskussion vid de nyligen avslutade prisöverläggningarna. Bland annat på grund av tidsbrist kunde frågan då inte föras vidare. Med de motiveringar som jag här har anfört ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation 1 vid föreliggande jordbruksutskottsutlåtande nr 22. samma utskottsutlåtande, som gäller ett mera utvecklat samråd mellan lantbruksnämnderna och kommunerna i naturvårdsfrågor, där vi önskar fastare normer i dessa avseenden, hemställer jag om bifall till denna reservation.